Fru talman! Ärade ledamöter! Ärade interpellant! Jens Holm har frågat mig om jag avser att snarast verka för att förordning 1993:1053 om användning av vattenskoter ska kunna tillämpas i enlighet med sitt syfte samt om jag avser att verka för att frågan om behörighet och åldersgräns för vattenskoter kommer att vara en del av ett nytt förslag från regeringen. Det stämmer, fru talman, som Jens Holm påpekar att det har visat sig vara svårt att tillämpa den svenska vattenskoterförordningen vad gäller möjligheterna att lagföra någon för brott mot förordningens bestämmelser. Vattenskoterfrågan är en fråga som jag under min tid som miljöminister har fått ta del av flera synpunkter kring, exempelvis vad gäller erfarenheter av störningar från nöjeskörning och krav på hårdare reglering. Andra har anfört att ansvarsfull användning av vattenskotrar inte medför sådan störning att det är motiverat med en särreglering av just vattenskoteranvändning och att förordningen därför bör upphävas i sin helhet. Jag delar Jens Holms uppfattning att dagens situation är otillfredsställande och att nuvarande reglering måste ses över så att frågan kan få en lösning. Regeringen har därför den 5 juni 2013 gett i uppdrag åt Havs och vattenmyndigheten att kartlägga och analysera omfattningen av och orsaken till de olägenheter för människors hälsa eller för miljön som användningen av vattenskotrar kan ge upphov till. Till undvikande av omotiverad särreglering av vattenskotrar i förhållande till andra typer av mindre motordrivna vattenfarkoster innefattar uppdraget en kartläggning och analys av störningsbilden även för dessa farkoster. Havs och vattenmyndigheten ska föreslå de eventuella författningsändringar som analysen föranleder. Uppdraget ska redovisas i november i år. Jens Holm har också ställt en fråga om huruvida behörighet och åldersgräns för vattenskoter kommer att vara en del av ett nytt förslag från regeringen. Regeringen har i dag inga planer på att införa krav på behörighet och åldersgräns för vattenskotrar. För det fall Havs och vattenmyndigheten i sin redovisning av det uppdrag som nu har lämnats skulle komma fram till att det finns en direkt koppling mellan de störningar som vattenskoteråkning ger upphov till och ålder och kompetens hos föraren kan regeringen givetvis komma att omvärdera denna inställning. Detta faller i så fall under infrastrukturministerns portfölj.

Fru talman! För en vecka sedan blev en kvinna strax utanför Blackeberg påkörd av en vattenskoter. Hon simmade i vattnet, inte särskilt långt ut, och plötsligt kom en vattenskoter i full fart och körde på henne. Såvitt jag vet ligger kvinnan fortfarande på sjukhus. Hon är allvarligt skadad, men läget lär vara stabilt. Nyligen avled en man efter att ha kört med vattenskoter strax utanför Ingarö i Stockholm. Detta är bara två exempel på de återkommande tillbuden med vattenskotrar. Enligt Stockholmspolisen kan man en solig dag bara här i Stockholmsområdet få två tre anmälningar av folk som är upprörda över vårdslös körning med vattenskotrar. Det är nog inte så konstigt. Med en vattenskoter kan man köra extremt fort. Man kan köra på grunda vatten. Det finns egentligen inga som helst begränsningar vad gäller ålder eller lämplighet på föraren. Vem som helst kan sätta sig på en vattenskoter på mellan 100 och 200 hästkrafter, alltså lika mycket som en stor bil, och köra i upp till 60 knop, vilket är ungefär 100 kilometer i timmen. Många människor är upprörda över det oväsen som vattenskotrar för med sig. Många som värnar djur och naturliv störs av hur vattenskotrar stör till exempel häckande fåglar eftersom de kan köra långt in mot kanten i grunda vatten. Precis som miljöministern säger är inte problemet med vattenskotrar någon ny fråga. Tvärtom är detta något som har avhandlats ett flertal gånger i Sverige. År 2009 kom det en dom från EU:s domstol där man konstaterade att den svenska vattenskoterförordningen stod i strid med EU-rätten. Snart därefter sade den svenska kustbevakningen att de inte längre ska rapportera överträdelser mot vattenskoterförordningen. Åklagarmyndigheten har lämnat ett liknande besked och uppmanar åklagarna i Sverige att inte lagföra överträdelser gjorda av vattenskotrar. Detta innebär att sedan sommaren 2011 och sommaren 2012 råder det ingen ordning och reda bland vattenskotrar i svenska sjöar och på havet. I princip är det ett rättslöst tillstånd. Polisen, Kustbevakningen, åklagare, vanliga människor och även vattenskoteruthyrare vill ha ordning och reda på sjön. De vill att det ska finnas till exempel krav på förarbevis och krav på en åldersgräns. De vill också att den svenska regeringen ska klara ut vad det egentligen är som gäller rent lagmässigt. Gäller den svenska vattenskoterförordningen, eller vad är det som gäller? Jag tycker att det är bra att regeringen nu ska agera. Men ärligt talat, Lena Ek - problemen är inte nya. Ni på Regeringskansliet har känt till i flera år att ingenting görs vid överträdelser mot vattenskoterförordningen. Jag undrar: Vad har du för budskap till alla som vistas på sjön i sommar? Kan man känna sig säker mot vattenskotrar?
Fru talman! Ja, det är viktigt med ordning och reda. Ja, det är viktigt med korrekt information till allmänheten. Och ja, det är viktigt med korrekt information till dem som hanterar vattenskotrar i ett eller annat sammanhang. Vi kan börja med brottsbalken. Där hanteras sådana ärenden. Det handlar om ifall man uppsåtligen har skadat någon, det handlar om misshandel, och det handlar om andra former av brott. Det gäller alla till lands och till sjöss oavsett fordon och oavsett tid på dygnet. Det kan vi därför kanske avskriva direkt. Det var inte heller det som interpellationen handlar om. I så fall skulle justitieministern ha interpellerats. Sedan handlar det om villkoren för att ha rätt att framföra en vattenskoter. Det är frågor som hanteras på samma sätt som villkoren för att framföra lastbilar, bilar, motorcyklar och andra fordon, och de hanteras av infrastrukturministern. Det är inte heller det som denna interpellation handlar om. Detta handlar om i vilken omfattning som vattenskotrar stör människor och orsakar skador på miljö, natur eller människors hälsa i en miljömässig mening. Ja, där behöver saker och ting redas ut, och ja, det är mitt ansvar. Det är precis därför som Havs och vattenmyndigheten har fått ett uppdrag. Myndigheten ska analysera omfattningen av och orsaken till de olägenheter för människors hälsa eller miljö som användningen av vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster kan ge upphov till och föreslå författningsändringar som analysen föranleder. Det finns egentligen en lagstiftning. Men eftersom EU-kommissionen och EU-domstolen har sagt att den inte är korrekt utformad måste vi göra om den. Det är därför som vi har tagit upp denna fråga. Detta uppdrag har lämnats till Havs och vattenmyndigheten, och regeringen avser att när det gäller dessa frågor och denna aspekt av användningen av vattenskotrar redovisa detta uppdrag i vinter. Jag hoppas att vi kommer att vara klara med regler så att det blir tydligt och transparent så att alla vet vad som gäller före nästa säsong.
Fru talman! Som jag sade tidigare tycker jag att det är bra att regeringen har gett detta uppdrag till myndigheten att återkomma med konkreta förslag på ändringar i lagen. Men man ska komma ihåg att i april 2011 inkom riksåklagaren med en skrivelse till ditt departement, Lena Ek. Du var visserligen inte miljöminister då. Du blev det några månader senare. Riksåklagaren konstaterade att det har varit ett relativt stort antal fall med klagomål på tänkta överträdelser mot vattenskoterförordningen som polisen, Kustbevakningen och åklagare har tagit upp. Men alla dessa åtal har ogillats. Riksåklagaren tog upp att den nuvarande, eller den dåvarande, lagstiftningen inte fungerade och att det fanns behov av någon form av skärpning eller förändring. Lena Ek, det var våren 2011. Nu skriver vi försommaren 2013. Det har alltså gått mer än två år sedan denna skrivelse från riksåklagaren inkom. Jag undrar: Varför har det tagit så lång tid? Det uppdrag som ni har gett till Havs och vattenmyndigheten innebär att det kommer att råda ett rättslöst tillstånd även under denna sommar. Det tycker jag är mycket oroväckande. Jag skulle också vilja ta upp ett brev som jag fick från en invånare norr om Umeå. Han heter Anders Enetjärn. Han bor nära en sjö som heter Tavelsjön, och som alltså ligger norr om Umeå. I Tavelsjön häckar en stor mängd olika fåglar. Det är dvärgmås, skrattmås, silvertärna, skäggdopping, storlom, gräsand och så vidare. Anders Enetjärn konstaterar att det just nu är den känsligaste perioden på året för dessa fåglar. Det är nu de går till häckning. Fåglarna behöver lugn och ro. Då skriver Anders Enetjärn så här: Antalet vattenskotrar i sjön ökar för varje år. Under fredagen och lördagen den 17-18 maj har flera vattenskoteråkare lekt på sjön under både förmiddag, eftermiddag och kväll. När man med kikare följer vattenskoteråkare kan man se hur de hela tiden driver upp små grupper av fåglar runt omkring sig när vattenskotrarna ömsom leker sig fram kors och tvärs över sjön. Störningen av fåglarna är uppenbar. Fortsätter det så här gissar jag att många fågelpar inte kommer att gå till häckning i Tavelsjön i år. Detta tycker jag är otroligt alarmerande, och detta sker just nu i mängder av sjöar och vattendrag i Sverige. Därför tycker jag att det är så otroligt viktigt att ministern skyndsamt gör någonting. En konkret sak som jag tog upp är att man har någon form av åldersgräns, krav på någon form av förarbevis, till exempel ett körkort, för att framföra en vattenskoter. När vi sätter oss i en bil vet vi att det är säkerhetsbälte, körkort och åldersgräns som gäller. När vi sätter oss på en motorcykel är det mc-kort och hjälm som gäller. När vi sätter oss på en EU-moped vet vi att det finns en hastighetsbegränsning och att det finns en åldersgräns. Det finns också körkort för EU-moped. När någon sätter sig på en vattenskoter som kan gå i över 100 kilometer i timmen och har lika många hästkrafter som en stor Volvo finns det inga begränsningar alls. Det finns inga krav på ålder, och det finns inga krav på körkort eller lämplighet. Lena Ek, tycker inte du att vi ska ha någon form av åldersgräns och att vi ska ha någon form av krav på lämplighetsbevis för framförande av vattenskoter?
Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är förfärligt med de olyckor som sker i samband med bruk och missbruk av detta fordon. Men samtidigt måste jag säga att du, Jens Holm, brukar vara så noga med fakta, eller hur? Jag tycker inte att vi ska sprida den felaktiga uppfattningen att inga regler gäller därför att det inte är sant. Det är faktiskt inte sant. Brottsbalkens regler gäller i allra högsta grad i fråga om det som handlar om skadegörelse och det som handlar om skada på person. De rättsvårdande myndigheter som vi har och som finns i närheten av sjön och i, på och runt våra öar och våra skärgårdar har naturligtvis ett absolut ansvar att hitta förövare, beivra brott och se till att säkra bevisning när det gäller alla de brott som finns upptagna i brottsbalken. Det är varken ett osäkert rättsläge eller några som helst tveksamheter om detta. Alla dessa regler gäller också i fråga om vattenskotrar. Sedan kan vi gå över till det som handlar om miljöfrågor. Det är faktiskt så att 7 kap. miljöbalken gäller också i detta fall och i det fall man orsakar miljöskada, precis som för alla andra. Jag tycker att det inte bara är fel, utan jag tycker att det möjligen till och med är skadligt att offentligt i riksdagens kammare försöka ge sken av att det är ett rättslöst tillstånd, för det är det verkligen inte. Det som det handlar om är att de regler som vi har haft och som handlar om i vilka områden som man får framföra dessa vattenskotrar har visat sig inte vara möjliga att använda. Men det är verkligen bara en liten del av det hela. Om du som riksdagsledamot i en interpellationsdebatt vill debattera frågan om körkortsliknande tillstånd för vattenskoter måste du interpellera den minister som har ansvar för dessa frågor. Jag kan inte uttala mig i detta fall. Jag kan ha en väldigt personlig åsikt, och jag kan jämföra med vad det är som gäller för den som ska framföra en motorcykel, en moped eller andra fordon där det krävs tillstånd. Det kan vara Centerpartiets åsikt, och det kan vara min personliga åsikt. Men när det gäller regeringens åsikt i dessa frågor måste diskussionen föras med ansvarig minister. När det handlar om frågan om vattenskoterförordningen handlar det om i vilka områden och under vilka omständigheter som man får framföra vattenskoter. Och där har vi ett rättsosäkert tillstånd. Det är precis därför som Kustbevakningen och polisen tycker att det blir onödigt att fullfölja ärenden som handlar om detta. Men det innebär inte att de inte har sitt fulla ansvar enligt brottsbalken och enligt miljöbalken. Dessa två mycket stora regelsystem gäller alla i vårt samhälle. Fru talman! Jag ber att få återkomma i mitt nästa inlägg till hur vi nu försöker att rätta till detta så skyndsamt som det går. Men låt oss gemensamt komma överens om att ingen av oss ska torgföra den åsikten eller det felaktiga påståendet att det är ett rättslöst tillstånd på havet, för det är det definitivt inte. (FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill för protokollets skull säga att det inte är Jens Holm som bestämmer vilken minister som ska besvara interpellationen, utan det är regeringen som gör det.)
Fru talman! Jag tackar för det klargörandet. Jag skulle inte ha något emot om det var flera ministrar som deltog i den här debatten. Men jag vill understryka, Lena Ek, att vi har en vattenskoterförordning. Vi har en förordning som gäller det fordon som heter vattenskoter. Kustbevakningen har gått ut och uppmanat sina tjänstemän att inte rapportera eventuella överträdelser mot vattenskoterförordningen. Sedan har vi Åklagarmyndigheten, som säger åt sina åklagare att de inte ska försöka lagföra överträdelser mot vattenskoterförordningen. Allt det här har varit väldigt klart och tydligt för regeringen. I april 2011 inkom riksåklagaren med en skrivelse till miljöministerns eget departement och tog upp just den här problematiken. Det har tagit över två år, Lena Ek, innan ni har agerat. Det landade i ditt departement, så någon form av ansvar borde du väl ändå ha. Miljöministern tar upp brottsbalken och miljöbalken. Jag skulle vilja veta hur många fällande domar som avkunnats de senaste åren för överträdelser med vattenskoter mot brottsbalken och miljöbalken. Finns det några sådana konkreta exempel? Vi vet att Kustbevakningen, polisen och åklagare vill ha någon form av lagändring, ett förtydligande agerande från regeringen. Jag skulle också vilja höra om ministern avser att vidta några nya åtgärder för att skydda miljön och fågellivet mot vattenskotrar. Det lät som att ministern ville återkomma med någonting i sitt sista anförande. Ministern har sin sista chans att göra det. Det vore fantastiskt om Lena Ek skulle kunna lova något sådant.
Fru talman! Det är helt korrekt att vi har ett bekymmersamt läge när det gäller vattenskoterförordningen, som handlar om regler om var och hur man får framföra vattenskoter rent fysiskt i våra skärgårdar. Det har vi försökt klarlägga, först genom att ha en intensiv dialog med EU:s myndigheter för att se vad man menar i de oklara texter som vi har haft. Vi har anordnat en hearing på Miljödepartementet med berörda parter för att klarlägga detta. Vi har insett att den reglering vi har faktiskt inte fungerar och att vi måste åtgärda denna fråga. Därför har vi fattat ett regeringsbeslut om att ge Havs och vattenmyndigheten i uppdrag att titta på hur vattenskotrar och andra mindre motordrivna fordon stör. En av EU:s kritikpunkter är att förordningen bara gäller vattenskotrar men borde gälla också andra mindre motorfordon på sjön. Vi ska försöka få ett underlag där man teknikneutralt för den här gruppen fordon klarlagt vilka störningar som sker, var vi har hål och vad sjunde kapitlet i miljöbalken inte täcker i miljödelen samt vad som behöver göras från Miljödepartementets och vår myndighets sida när det gäller det område som vattenskoterförordningen täcker. HaV har fått ungefär sex månader på sig att klara ut detta och komma tillbaka med ett underlag. Jag avser att återkomma till riksdagen med ett förslag till beslut före nästa säsong. Jag håller helt med om att det när det gäller miljöfrågor och vattenskotrar finns oklarheter i regelverket som inte behöver finnas där. Därför ser vi nu till att vi får det beslutsunderlag som vi ska ha enligt grundlagen för att kunna förelägga riksdagen ett förslag till beslut om en ny vattenskoterförordning. Ett sådant hoppas jag kunna återkomma med i vår i budgeten för nästa säsong.